Herr talman! Det har sällan eller aldrig varit särskilt uppbyggligt att ta del av den socialdemokratiska regeringens energipolitik, och med den behandling som energifrågorna har fått under det senaste året är det ännu mindre uppbyggligt än tidigare.

Utskottet säger i betänkandet: ”I det sålunda uppkomna läget begränsar utskottet behandlingen av energifrågorna våren 1987 på följande sätt.” Det är ju ett läge som har uppkommit på grund av att regeringen har velat ha ett sådant läge. Under hela förra året när vi satt i energirådet och tog del av dessa tusentals sidor text — utredningar och annat — framkom det allteftersom sommaren gick mer och mer hur regeringen försökte skjuta dessa frågor framför sig. Så småningom skulle en proposition läggas fram. Den lades fram nu i dagarna. Den är mycket tunn, och den skall inte behandlas förrän till hösten, och då skall regeringen eventuellt lägga fram en ny proposition har det sagts. Det betyder att det som står i utskottsbetänkandet redan är gammalt när man talar om bakgrund och om vad som skall komma. Det är därför föga meningsfullt att försöka gå in och föra någon vettig och övergripande energidebatt i det sålunda uppkomna läget, som det heter. Jag skall bara kortfattat beröra en viktig fråga, som vi har drivit länge och som har föranlett en reservation från oss. Den gäller naturligtvis de pengar Prot. 1986/87:130 som skall slängas ut på reparation av den trasiga reaktorn i Ringhals 2.

Man frågar sig var det logiska tänkandet finns och var de rationella besluten egentligen fattas. Det är sorgligt att få vara med och ta del av sådana skrivningar. Vi har naturligtvis sagt nej till dessa pengar till Ringhals 2. Vi anser att de inte skall komma till användning för detta ändamål, utan de kunde användas på ett bättre sätt i energisystemet. Vi får väl återkomma till denna fråga i höst då vi skall debattera den igen. Vi får då se om regeringen har lyckats skjuta denna fråga ytterligare ett halvår framåt, så att vi åter står i samma läge och regeringen kan fortsätta att driva sin falska förhalningspolitik och lura svenska folket med de gamla vanliga lögnerna om nöd och elände som kommer att inträffa om inte kärnkraftsreaktorerna får fortsätta att gå. Herr talman! Jag anser det således meningslöst att gå in i någon detaljdebatt om det här. Jag vill yrka bifall till alla reservationer där vpk finns med, och jag beklagar att regeringen inte har kunnat lägga fram bättre aktstycken än som har skett under det år som har gått efter Tjernobylhändelsen. Det är ett bevis på inkompetens eller ovilja att inte kunna komma fram till vettiga beslut i energifrågan.

Herr talman! Oswald Söderqvists inlägg hade i alla fall den fördelen att det var kort. Han kritiserar utskottet för den avgränsning vi har gjort. Jag kan bara konstatera att vi har varit överens med vpk:s representant i näringsutskottet om att vi skulle göra den avgränsningen. Utskottet har inte gjort det därför att vi har velat undertrycka motioner eller debatter om andra ämnesområden. Men eftersom regeringens proposition om omställningen av energisystemet av olika skäl blev försenad, ansåg en bred majoritet i utskottet, inkl. vpk, att det var meningslöst att nu ta en övergripande kärnkraftsoch energidebatt och sedan upprepa samma debatt till hösten. Fördelen med att göra denna avgränsning är att vi till hösten mera vet vilka förslag regeringen kommer att lägga fram. En viss inblick har vi ju fått nu. Det var med en viss förvåning som jag lyssnade på Ivar Franzéns inlägg här i dag. Jag har hört en hel del från riksdagens talarstol, men att kalla Birgitta Dahl för en lam anka tycker jag nästan är ett fall för diskrimineringsombudsmannen. Jag förstår naturligtvis Ivar Franzéns besvikelse över att Birgitta Dahl inte är villig att genomföra centerns energipolitik. Men Birgitta Dahl är nu vald på en socialdemokratisk valsedel. Hon står för en, som jag betecknar den, realistisk avvecklingslinje, nämligen linje 2. Då är det för mycket begärt att hon helt plötsligt skall gå över till centerns linje i dessa frågor. Bakgrunden till att Ivar Franzén vädjar till socialdemokratin att genomföra centerns linje är väl den röra som finns på den borgerliga kanten när det gäller energipolitiken. Hans klagande är ett uttryck för en riktig iakttagelse, nämligen att det bara är socialdemokratin som kan genomföra kärnkraftsavvecklingen. Så är det naturligtvis. Vi har nu fått regeringens proposition. Där konstateras vissa saker som vi får återkomma till. En sak är emellertid fullständigt klar. Avvecklingen av kärnkraften skall vara genomförd senast år 2010. Det slås återigen fast. Sedan förs ytterligare diskussioner. Det som har hänt under det senaste året har naturligtvis ytterligare aktualiserat avvecklingsfrågan och frågan om man inte kan tidigarelägga avvecklingen. Det görs vissa preliminära bedömningar som hänger på i vilken utsträckning man kan hushålla med energi och tillföra ny energi. Jag skall inte ge mig in och citera det beslut som enhälligt fattades av socialdemokraternas partistyrelse. Låt mig bara säga att det naturligtvis har förts en debatt inom socialdemokratin kring dessa oerhört viktiga frågor. Man har sedan samlat sig kring en linje som lagts fram i en proposition. Vi återkommer till detta längre fram. I övrigt tänkte jag gå in på några punkter i den proposition om vissa energifrågor som vi har att behandla i dag. Propositionen har legat till grund för näringsutskottets betänkande 34. Det handlar i allt väsentligt om Vattenfalls anslagsframställning. Utskottets majoritet har sagt ja till de investeringsäskanden som regeringen framfört när det gäller Vattenfall, 3 575 milj.kr. Sedan kan man naturligtvis i den här nya situationen diskutera om ånggeneratorbytet i Ringhals 2 skall fullföljas. Det finns olika uppfattningar om det. Centern och vpk har en, och moderaterna och folkpartiet har en annan. Vi har från socialdemokratiskt håll i utskottet sagt att vi i princip håller fast vid den linje som beslutades förra året, att man bl.a. av säkerhetsskäl skall genomföra ånggeneratorbytet. Men för det fall att regeringen skulle komma på en annan tanke har vi gjort det i och för sig självklara påpekandet att regeringen har friheten att hålla inne detta anslag. I övrigt, herr talman, har en annan fråga kommit upp som vi tycker är ganska viktig. Det gäller den gemensamma borgerliga reservationen om att privatisera Vattenfall. Här kan man påminna sig centerns envetna kamp - om jag får kalla det så — på energiområdet, där man verkligen har spelat ut energifrågan som den kanske viktigaste politiska frågan under de senaste 15 åren. Då frågar man sig hur det kan vara möjligt för centern att gå med moderaterna och folkpartiet för en privatisering av Vattenfall.

Nog är väl energifrågan, Ivar Franzén av den digniteten att det finns särskilda skäl för ett engagemang från statens sida? Men här är man i stället beredd att sälja ut aktier. Man vill visserligen behålla kärnkraftsdelen i statlig ägo, men om jag har fattat Ivar Franzén rätt är även andra delar av energipolitiken viktig. Därför tycker jag att det är en mycket speciell inställning från centerns sida som tydligen resulterat i den gemensamma reservationen med moderaterna och folkpartiet i den här frågan. Jag vill bara notera detta till protokollet, eftersom denna argumentering inte riktigt stämmer med centerns övriga argumentering i energifrågan. En annan fråga i utskottsbetänkandet är också ganska viktig. Det gäller om Vattenfall skall ha ett sektorsansvar när det gäller forskning och utveckling beträffande elkraftsteknik eller inte. Där har de olika partierna hamnat på litet olika uppfattningar. Från socialdemokratiskt håll tycker vi att man bör bifalla regeringens förslag att Vattenfall skall ha detta sektorsansvar, och vi tror att det finns ganska goda skäl för det. På s. 25 framgår de skälen ganska klart. Vattenfall skall inte kunna disponera detta sektorsansvar hur som helst, utan utgångspunkten för det ansvaret är de övergripande forskningsoch utvecklingspolitiska riktlinjer som regeringen och riksdagen kommer att anta i annat sammanhang. Moderaterna vill att universitet och högskolor skall ha huvudansvaret. Det kan man tycka låter bra.

Det tycker jag skulle vara en dålig samhällsprövning när det gäller en sådan viktig fråga som ansvaret för forskning och utveckling på det elkraftstekniska området. De borgerliga vill alltså inte lägga grunden för en oberoende forskning och utveckling på detta område genom att låta högskolor och universitet forska fram ”sanningen” eller göra sådana satsningar som är samhälleligt intressanta.

Går den borgerliga reservationen igenom innebär detta att Vattenfall inte längre har det här ansvaret utan kan använda pengarna för de ändamål som verket självt som enskilt företag tycker är de rätta att satsa på. Jag vill ha detta sagt, eftersom man möjligen kan luras att tro att reservationen från borgerligt håll med moderaterna i spetsen skulle innebära att man genom att inte ge Vattenfall sektorsansvaret finge mer av ”samhällstillvänd” forskning på det här området.

En sådan lösning kan innebära både fördelar och nackdelar, men vi anser att frågan i vilket fall bör belysas ordentligt. Jag tror, liksom en majoritet i riksdagen, att vi behöver satsa ytterligare på regionalpolitiska åtgärder framöver. Det gäller då att finna vettiga former för detta, och det kan därvid eventuellt vara lämpligt att använda en del av de medel som kraftföretagen får när de utnyttjar vattenkraften i bl.a. inlandskommunerna i Norrland. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga 24 reservationer.

Herr talman! Det finns en avslöjande passus i Lennart Petterssons anförande. Till hösten, säger han trosvisst och förhoppningsfullt, vet vi litet mer vad regeringen vill, och då kan vi ta ställning till de viktiga energifrågorna. Ja, herr talman, ”fan tro't, sa Relling”. Efter 15 år av utredningar, diskussioner och framlagda fakta står alltså socialdemokraternas representant här i kammaren och säger att till nästa höst vet vi vad regeringen villi den här frågan. Är inte det en avslöjande ynkedom att regeringen efter alla dessa år inte vet vad man skall göra på energipolitikens område? Det tycker jag är avslöjande och i högsta grad ett bevis på en storartad och kolossal inkompetens i dessa frågor. Det hade inte spelat någon roll om jag hade suttit tillsammans med er i näringsutskottet, som jag gjorde förra perioden, för ni är ju precis som alla andra ställda inför faktum av regeringen. Vad kan utskottet göra, när regeringen inte lägger fram några förslag? Vi kan ju motionera. Ni kan ju själva från socialdemokratiskt håll motionera, om ni tror att det är lönt. Men om inte regeringen bryr sig om det, så spelar det ju ingen roll. Det är det som är det upprörande i den här frågan. När det nu gått ett år efter Tjernobylkatastrofen, som rörde upp litet panik till en början, kommer jag väl i håg vad som sades när vi hade vårt första sammanträde här i riksdagen i maj förra året efter katastrofen. Men det glömde man snart bort, och sedan kom den gamla vanliga förhalningstekniken, det bedrägliga förfarandet att utreda så att folk skall hinna glömma osv. Det är typiskt för den politik som har förts under de här åren. Jag underkänner den, och jag tror faktiskt att också en stor del av svenska folket underkänner den. Det är en liten passus i det hela, när Lennart Pettersson här öppnar litet smått för att vi kanske ändå inte skall slänga ut dessa miljoner i Ringhals 2-hålet, trasorna där nere vid Hallandskusten. Det var första gången jag hörde en sådan antydan, och det var intressant så långt.

Herr talman! Oswald Söderqvist och jag har säkert inte identiska uppfattningar om hur energipolitiken i landet skall föras, men jag tror att vi kan vara ganska överens om — —- —
Herr talman! Jag skall omedelbart korrigera mig. Det finns likheter i bedömningarna inom denna kammare av innehållet i det som Lennart Pettersson sade. En sådan likhet kan vara att vi bedömer att socialdemokratin i dag inte har en genomtänkt, konsekvent och sammanhållen energipolitik. Resultatet av en lång tids diskussioner och strömningar inom det socialdemokratiska partiet är att i dag det bland riksdagens partier inte finns något som uppvisar så stor oenighet och så stor oklarhet om var det står i energifrågan som den svenska socialdemokratin. Det är beklagligt. För ett oppositionsparti kan det naturligtvis vara en glädje att konstatera att det finns angreppspunkter på regeringspartiet i det här avseendet. Att det blivit på detta sätt är emellertid beklagligt från landets synpunkt, eftersom landet har behov av en energipolitik, en konsekvent och fast sådan. Landet har inte det i dag till följd av att socialdemokratin gett sig ut i ett gungfly av velande. Herr talman! Det senaste exemplet är det som Lennart Pettersson var inne på. Det gäller Ringhals. Centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna sade nej till ombyggnad. De är konsekventa — de har sagt nej hela tiden och står fast vid det. Jag delar inte deras uppfattning, men jag respekterar den. Folkpartiet, moderaterana och socialdemokraterna sade att det — av de skäl som regeringen angav — var miljömässigt riktigt och också på andra sätt försvarligt att använda över 1 miljard för att bygga om Ringhals 2. Från moderaterna och folkpartiet säger vi detsamma i dag också. Men vad säger den socialdemokratiska utskottsgruppen? Ja, den vet inte riktigt om den skall falla hit eller dit. Den vill hålla alla möjligheter öppna. Det är på så sätt, menar jag, som bristen på konsekvens framstår som tydligast. Det belyser regeringens och det socialdemokratiska partiets oenighet och svaghet i energifrågan.

Herr talman! Det är skrämmande hur lätt Lennart Pettersson tar på att man sorterar bort alla framåtsyftande frågor och på att vi här tvingas debattera energifrågorna utan att kunna lämna ett enda klart besked utåt. Att det sker en obotlig skada på den förnyelse av energisystemet som riksdagen har varit enig om berör inte Lennart Pettersson. Han tycker bara det är bekvämt att slippa få energidebatten — det är viktigare för Lennart Pettersson än sakfrågorna. Om en president i USA som förlorar sitt politiska inflytande kallas för lam anka, tycker jag den symbolen kan vara betecknande på en miljöoch energiminister som inte får igenom det hon talar om. När Lennart Pettersson hävdar att Birgitta Dahl inte är centerpartist, har jag förståelse för det, men hon har pratat centerpolitik gång efter annan, och det måste finnas ett rimligt samband mellan ord och handling. Jag anklagar Birgitta Dahl för att hon inte på något sätt lyckas följa upp det förnuftiga och framåtsyftande som hon talar om. Och detta har Lennart Pettersson det största ansvaret för. Det är inte jag som har gjort Birgitta Dahl till en lam anka, utan det är Lennart Pettersson och hans socialdemokratiska bröder och systrar som har gjort det. Ni har det största ansvaret för det svek socialdemokraterna begick våren 1986. Lennart Pettersson var socialdemokraternas främste förhandlare. Vi var överens om att det skulle ske en förnyelse utan avbrott, och Lennart Pettersson betygade att det visst skulle vidtas nödiga åtgärder. Samma intyg kom från regeringshåll: även om vi fick skriva litet vagt så skulle centern och jag vara medvetna om att här fanns god vilja. Vad har hänt? Ingenting! Man har bara försämrat och försämrat. Det är en oerhörd skuldbörda som socialdemokraterna tar på sig. Man kunde gjort bot för detta genom ett utskottsinitiativ, genom att bevilja de 100 milj.kr. som vi nu tre gånger har behandlat i utskottet, men inte ens detta har socialdemokraterna varit beredda att göra. När det gäller Vattenfall, är det närmast så att det är moderater och folkpartister som nästan helt ställt upp på centerns linje. Vi kan inte se något feliatt svenska folket får en möjlighet att äga vattenkraftsaktier, att detta blir ett i egentlig mening folkägt företag, och därtill med förbättrad ekonomi. Vi förutsätter att det skall finnas en regering som driver energipolitiken, och det behöver vi inte ha Vattenfall som gör.

Herr talman! Det är ganska remarkabelt att man från socialdemokratins sida har fört in den här brasklappen när det gäller bytet av ånggeneratorerna i Ringhals. Ombyggnadskostnaden ligger på 1,2 miljarder. Upphandlingen har redan skett, och av betänkandet kan man konstatera: ”Enligt vad utskottet har erfarit beräknas vattenfallsverket t.o.m. juni 1987 ha förbrukat ca 35 milj.kr. av anvisade medel. Därutöver är verket enligt avtal bundet till åtaganden för drygt 500 milj.kr.” Herr talman! Är det verkligen möjligt att socialdemokraterna och därmed Lennart Pettersson vid detta tillfälle kan ställa upp och mer eller mindre ifrågasätta om den här investeringen eller ombyggnaden skall äga rum? Är mani så fall beredd att ”sätta sprätt på” 500 milj.kr. på ett så lättvindigt sätt? Vad är annars motivet bakom den möjlighet som den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet öppnar för att ompröva ombyggnaden? Det finns ganska goda grunder, sade Lennart Pettersson, för att lägga sektorsansvaret när det gäller forskningen på Vattenfall. I morgon skall vi här diskutera forskning, och det är statens energiverk som skall sköta mycket av forskningen på det energipolitiska området. På vilket sätt anser Lennart Pettersson att det är förenligt med praktik och förnuft att låta både Vattenfall och statens energiverk ha ett ansvar på energiforskningens område? Jag tror inte att den samhällstillvända forskningen blir speciellt mycket bättre genom att den läggs på två parter.

Herr talman! Det väsentliga när det gäller sektorsansvaret för den eltekniska forskningen är att Vattenfall skall tvingas ta ett samhällsansvar och inte enbart ett företagsansvar. Om ansvaret läggs någon annanstans innebär det att det måste ges särskilda anslag för det, men Vattenfall kan använda sina medel precis hur man vill. Vi socialdemokrater anser alltså att sektorsansvaret i detta fall från flera olika synpunkter bör läggas på Vattenfall. I den mån konkurrenter till Vattenfall i någon större utsträckning bedriver forskning på detta område behöver de inte gå till Vattenfall och resonera, annat än i de fall där de samverkar. Det väsentliga har varit att se till att denna forskning blir samhälleligt inriktad och att den finansieras. Så gott om pengar har nämligen inte skattebetalarna att de utan vidare kan skaka fram pengar ur någon annan börs. Iövrigt vill jag kommentera Oswald Söderqvists synpunkter och även Ivar Franzéns tal om ynkedomen i socialdemokraternas energipolitiska linje. I grunden ligger vår linje 2 fast. Att vi nu inte vill avveckla kärnkraften med omedelbar verkan har sina mycket klara ekonomiska, miljömässiga och försörjningsmässiga skäl. Därför förekommer det tveksamhet i formuleringarna. Det är inte så enkelt som att bara avveckla kärnkraften, utan man måste också se till att det går att skaffa energi på annat sätt. Vi kan inte från socialdemokratiskt håll ta ansvar för någon annan linje än den som innebär att det finns ersättning, antingen genom sparande eller genom andra energikällor, innan kärnkraften kan avvecklas. Var och en kan läsa i den nya principproposition som nu har kommit vilken inriktning vi har. Det görs där en analys och en genomgång av vad som kan tas fram i fråga om ny energi och hushållning när kärnkraften kan börja avvecklas. Vi kan inte specificera mer än så. Förhoppningsvis kan vi successivt få fram mera fakta så att konkreta beslut kan fattas.
Herr talman! Jo, det är en ynkedom när regeringen inte kan komma fram till konkreta och precisa förslag efter denna långa tid. Lennart Pettersson talar mot bättre vetande när han, för vilken gång i ordningen vet jag inte, påstår att man måste skaffa fram ersättning för kärnkraften innan man kan stänga några reaktorer. Vi vet faktiskt, från arbetet i energirådet, på gott och ont som det var, att det finns möjligheter att göra en snabbare avveckling än regeringen vågar sig på att ta ansvar för. Vi har aldrig från vårt partis sida krävt någon panikavveckling. Vi har år efter år lagt fram väl preciserade, väl genomtänkta förslag om sparande och hushållning, om investeringar i ny elproduktion. Mottryckskraft och vindkraft föreslog vi för tio år sedan. Det som ni i den proposition som har lagts fram i dagarna nu talar om att man eventuellt skall börja tänka på kommer tio år efter det att vi första gången tog upp det. Det tycker jag är ganska ynkligt, det måste jag verkligen säga. Det har tagit en oerhört lång tid innan insikten om att det går att avveckla kärnkraften på allvar har trängt in i det socialdemokratiska partiet. Hos många av er har det inte trängt in än i dag. Men ni kommer förhoppningsvis att bli tvungna att lyssna på de ökande opinionsstormar som finns i kölvattnet till Tjernobyl. Det står klart för allt fler att kärnkraften inte var den billiga och ofarliga energikälla som ni så länge har predikat att den var. Det är ett uppvaknande under galgen, men jag är glad att ni har ändrat er. Det hade ändå varit mer klädsamt om ni varit litet mer ödmjuka och inte som Lennart Pettersson talat om linje 2, som var ett stort bedrägeri från början till slut. Man lovade att avveckla, men tredubblade först det svenska kärnkraftsprogrammet. Det har vi som var med inte glömt, och förhoppningsvis är det många andra som inte heller har glömt det.
Herr talman! Lennart Pettersson talar om att vi måste tvinga Vattenfall till samhällsansvar. Skälet är, enligt Lennart Pettersson, att vi på så sätt slipper att ta skattepengar till utvecklingsarbetet. Jag tror att Lennart Pettersson här är inne på kärnan till varför man från socialdemokratiskt håll är så förälskade i Vattenfall. Man slipper då att ta skattepengar. Men vems pengar tar man? Jo, man tar självklart elabonnenternas pengar. Vad vore det för skillnad, Lennart Pettersson, om ni följde det förslag som vi har lagt om energins utvecklingsfond eller fullföljde det förslag som Lars Andersson lade fram i energiforskningsutredningen? Vi plockar samma pengar men från all elenergi. Vi gör dem fria från partsintresset Vattenfall och utnyttjar dem efter den energipolitik som regeringen borde föra. På det sättet kan vi fritt se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för den förnyelse som riksdagen har beslutat om. Vad finns det för nackdelar med detta? Inte en enda krona till i belastning på statsbudgeten. Vi kan skaffa oss bättre resurser. Det är den linjen centern har drivit. Varför ställer ni inte upp på den? Varför skall ni nödvändigtvis baka in verksamheten i Vattenfall, med ganska liten insyn. De är inte mer än människor de heller, det blir alltså en styrning emot produktion. Det kan inte hjälpas. Linje 2 ligger fast, säger Lennart Pettersson. Det finns inga miljömässiga, ekonomiska eller säkra möjligheter att börja avvecklingen nu. På ingen punkt har Lennart Pettersson rätt. Det finns gott om basproduktion. Vi kan utan att få brist på basproduktion, utan att nämnvärt behöva öka användningen av oljekondens stänga Barsebäck och Ringhals 2 omedelbart. Det behövs en förstärkning av ledningskapaciteten till Skåne, det är allt. Detta vet Lennart Pettersson, så det är enbart undanflykter. Vi kan inte vara mer exakta. När socialdemokraterna var i opposition kritiserade man de borgerliga propositionerna för att de ett år efter folkomröstningen inte exakt föreskrev hur vi skulle utveckla vår energianvändning. Nu, efter sju år och fem år i regeringsställning vet socialdemokraterna ingenting. Det är en bedrövelse utan like!

Herr talman! Förra våren lade regeringen fram ett förslag att man skulle byta ånggeneratorerna i Ringhals. Riksdagens majoritet beslöt att anslå 1,2 miljarder kronor. Sedan har Vattenfall beslutat att verkställa det uppdrag man har fått och bundit sig i avtal om leveranser för 500 milj.kr., och 35 är redan förbrukade. Jag fick inget svar på min fråga förra gången. Är Lennart Pettersson och den socialdemokratiska regeringen beredd att låta 500 milj.kr. gå om intet? I så fall är det värdefullt att lämna det beskedet ganska snabbt. Det kräver rätt omfattande omplanering för Vattenfall när det gäller att kunna försörja sina kunder med el.

Herr talman! Per-Richard Molén gör en stor höna av en liten fjäder. Vi har sagt att vi ställer oss bakom anslagsframställningen till Vattenfall, och det inkluderar en fortsättning av ånggeneratorbytet i Ringhals 2. Vi har dessutom gjort det försynta påpekandet att regeringen har möjlighet att överväga huruvida man skall fullfölja en sådan här sak. Det ligger helt inom de konstitutionella rättigheter som regeringen har. Vi tycker att detta är rimligt. När man nu skall gå igenom möjligheterna att eventuellt tidigarelägga en avveckling på någon eller nägra punkter kan det vara naturligt att också Ringhals 2 är med i bilden. Det är bara så att regeringen har bollen på denna punkt, och då är det inte orimligt att göra ett påpekande. Oswald Söderqvist och Ivar Franzén återkommer och talar om den ynkedom som skulle representeras av den socialdemokratiska energipolitiken och linje 2. De tror att stora delar av svenska folket tycker förfärligt illa om den energipolitik som bedrivs. Men om man tar del av intervjuundersökningar, opinionsundersökningar och annat som har gjorts finner man nog, Oswald Söderqvist och Ivar Franzén, att en majoritet av svenska folket ställer upp på avvecklingsmodellen i linje 2. Man har full förståelse för att avvecklingen inte kan göras hur som helst utan måste ta tid, om den skall kunna ske i miljömässigt, försörjningsmässigt och även ekonomiskt acceptabla former. Det som en del uppfattar som ynkedom uppfattar en majoritet av det svenska folket som en riktig politik på ett samhällsekonomiskt mycket viktigt område. Till slut: Sektorsansvaret för Vattenfall innebär att regeringen ger riktlinjer till Vattenfall. Vattenfall får finansiera satsningen med samhälleliga förtecken. Det alternativ som borgerligheten har fört fram i reservationer, och de stolta paroller man har att universitet och högskolor skall klara denna forskning kan inte finansieras. Risken är att det inte blir några pengar till satsning på ny elteknik.

Herr talman! I denna debatt, som handlar om så stora och avgörande frågor för hela vårt land, vill jag säga några ord om en speciell och för Västernorrlands län mycket viktig fråga. Det gäller förslaget i motionen NS11 av Per-Richard Molén, Sigge Godin och mig om utlokalisering av Vattenfalls huvudkontor eller delar därav till Västernorrlands län. Det är i mindre utsträckning en energipolitisk fråga ochi desto högre grad ett regionalpolitiskt spörsmål. Skall vi lyckas få regional balans i vårt land måste regionalpolitiska bedömningar göras inom samhällets alla sektorer. Bakgrunden till vår motion är det synnerligen stora behov Västernorrlands län har av att få ordentliga tillskott av sysselsättning. Befolkningsutvecklingen där är nämligen mycket oroande. Sedan 1983 har länets befolkning varje år minskat med ca 1200 personer, varav drygt hälften till följd av nettoutflyttning. Länets samtliga sju kommuner minskar sin befolkning, och prognoserna för sysselsättningsoch befolkningsutvecklingen pekar mot en fortsatt negativ utveckling. Mot denna bakgrund behövs ett tillskott av synnerligen många arbetstillfällen för att bryta den negativa utvecklingen och för att undvika att de negativa prognoserna går i uppfyllelse. Det är mot den bakgrunden vi tre icke-socialistiska riksdagsledamöter i den nämnda gemensamma motionen begärt att riksdagen skall uttala sig för en omlokalisering av Vattenfalls huvudkontor eller delar därav till vårt län. Vattenfalls huvudkontor har för närvarande ca 2 000 anställda. Vattenfalls verksamhet är av naturliga skäl spridd över olika delar av landet, men huvuddelen av vattenkraften finns som bekant i norra Sverige. En flyttning av huvudkontoret till Västernorrlands län skulle medföra att huvudkontoret så att säga kom närmare primärproduktionen. Det finns anledning att härvidlag jämföra Vattenfall med två andra statliga verksamheter, nämligen Domänverket och LKAB. Domänverkets huvudkontor flyttades på 1970-talet från Stockholm till Borlänge, och LKAB:s huvudkontor har flyttats från Stockholm till Luleå. Båda dessa exempel visar att huvudkontor för statliga affärsdrivande verksamheter med fördel kan utlokaliseras från Stockholm till delar av landet som ligger närmare huvuddelen av deras verksamhet. Att stora företag kan ledas från Västernorrlands län är SCA ett gott exempel på. För flera årtionden sedan flyttades dess huvudkontor från Stockholm till Sundsvall. De olika statliga verk som under 1970-talet lokaliserades till Sundsvall är också goda exempel på att statlig verksamhet med fördel kan drivas i Västernorrland. Tyvärr synes inte utskottsmajoriteten ha något intresse av att verka för den av oss motionärer begärda omlokaliseringen. Efter att ha avstyrkt motionskrav om ett särskilt energiföretag i Norrbotten säger utskottet på s. 30 endast: ”Inte heller anser utskottet att riksdagen bör ta något initiativ beträffande lokaliseringen av vattenfallsverkets huvudkontor. Alltså avstyrks motion 1986/87:N511”. Det var faktiskt magrare än jag hoppades på när vi skrev motionen. Utskottsmajoritetens skrivning saknar analys av och förståelse för de problem vi angivit och det förslag vi framlagt. Dess bättre har utskottets moderater och centerpartister i reservation 16 uttalat sig positivt om de i motionen framförda tankarna. Man uttalar dessutom att man utgår från att möjligheterna till en utlokalisering av de centrala funktionerna hos vattenfallsverket övervägs av verket självt och av regeringen. Jag hoppas vi kan utgå från att utlokaliseringsmöjligheterna övervägs och yrkar bifall till reservation 16. Om inget sker när det gäller denna omlokalisering lovar vi motionärer att återkomma vid kommande riksmöten. Vi hoppas att det då blir ett enigt krav från Västernorrlands län och att utskottsmajoriteten då skall inse frågans stora betydelse.

Herr talman! Jag vill bara helt kort tala om för Ture Ångqvist att vi i utskottet har ägnat mycket stor uppmärksamhet åt Fatsjöprojektet. Det gäller inte minst utskottets s-ledamöter. Det är självklart att vi tycker att den sysselsättningssituation som ni har i kommunen är utomordentligt allvarlig. Vi ville verkligen se vad vi kunde göra för att hjälpa till på det området, och kanske finns det en liten öppning i den skrivning som utskottet har gjort i sitt betänkande, att om det framkommer nya omständigheter, räknar vi med att regeringen tar erforderliga initiativ. Men det är ju helt klart att med de låsningar som finns i riksdagen när det gäller vattenkraftsutbyggnaden, ibland av mycket goda skäl, tyckte vi inte, när vi lade samman allting, att vi kunde gå längre.

Herr talman! Sedan flera år tillbaka har vpk motionerat om att en del av de mycket höga vinsterna i vattenkraftverken skall få stanna kvar i de berörda regionerna och vara en resurs för att utveckla näringslivet. Vi har under de här åren märkt att vi har fått ett allt starkare stöd för våra synpunkter. Bl. a. har fackliga organisationer uttalat sitt gillande av förslaget. Inlandskommunerna i Västerbotten har också som en punkt i sitt åtgärdspaket upptagit frågan om en återbäring av de mycket höga vinster som görs i kraftverken. En utredning från Jämtland kan också ses som ett stöd för vårt förslag. Nu var den begränsad till att enbart gälla Jämtland och att det där skulle bedrivas en mångårig försöksverksamhet. Det anser vi inte vara bra eller nödvändigt. Det behövs enligt vår mening inte någon försöksverksamhet. Ett ytterligare bevis för att vårt förslag fått ökat stöd är att centern i år har anslutit sig till tanken att det bör vara möjligt att låta en del av dessa vinster återgå till de berörda regionerna. Det kan väl också ses som ett ökat tryck för kravet, när majoriteten i utskottet förordar att frågan utreds. Ändå får man beklaga att inte utskottet var berett att nu begära ett förslag från regeringen. Risken är ju uppenbar att man nu begraver den här frågan i en utredning i flera år framöver. Vi reservanter anser att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag för att regeringen skäll kunna framlägga ett förslag till riksdagen. Med det vill jag yrka bifall till reservation 18 vid betänkandet. Sedan några ord angående Ture Ångqvists anförande. Helt nyligen läste jag i en turistbroschyr om Vilhelmina, där det sades att Våjmån är ett av Sveriges bästa strömfiskevatten. Det påståendet har jag ingen anledning att betvivla. Men man har ju räknat med att denna älvsträcka skall utsättas för en gigantisk miljöförstöring. Jag kan väl aldrig tänka mig att regeringen är beredd att resa ett sådant monument över sin miljöpolitik som ett genomförande av detta byggprojekt skulle innebära. Ture Ångqvist! Det finns malm i Stekenjokk för minst två år framåt. Låt oss kämpa för att fortsatt brytning sker där, medan man skapar de arbetstillfällen som behövs när gruvan till slut är uttömd!

Herr talman! För att undvika en framtida klassisk debatt om hönan och ägget vill jag bara tala om för John Andersson att centern långt innan John Andersson kom in i riksdagen drev kravet att vattenkraftskommunerna skulle få tillbaka skälig andel av det värde som vattenkraften har.
Herr talman! Först vill jag säga till Ivar Franzén att det kanske är en sak som jag förbisett, men det var inte illa menat när jag nämnde att vi sedan 1981 har drivit det här kravet. Sedan till Ture Ångqvist. Han vill ge sken av att det är en enhällig kommun, med mycket brett stöd bland befolkningen, som står bakom kravet på en utbyggnad av Fatsjöalternativet. Det har jag mycket svårt att hålla med om. Om vi gör en kostnadsjämförelse mellan Fatsjö och Vojmå, finner vi att man formligen kastar 240 miljoner i sjön när man bygger ut Fatsjö — om kostnaden ställs mot den energi man får ut. Det kommer också att tappas så litet vatten i den gamla älvfåran när man bygger ut Fatsjö att det inte finns några som helst möjligheter till naturlig reproduktion av fisk i Vojmån. Detta är fastslaget och går icke att bestrida. Om man nu måste bygga ut, så skulle två tredjedelar av Vojmån bli opåverkade om man valde Vojmåalternativet. Om man bygger Fatsjöprojektet, blir hela älvsträckan påverkad. Ture Ångqvist säger att jag är snabb att hänga på små grupper som uttalar sig. Men alla miljöoch fritidsorganisationer på orten, liksom samtliga skifteslag längs Vojmån har klart uttalat att om man tvingas acceptera en utbyggnad och måste välja mellan dessa båda alternativ, så väljer man Vojmåalternativet.

Herr talman! Det har varit en ganska lång historia, och det finns mängder av olika beslut ifrån det allra första beslutet som fullmäktige tog. Jag har följt hela den här gången som denna fråga har haft. Det var väl så, Ture Ångqvist, att fullmäktige satte upp som ett villkor att man skulle ha minst tio sekundmeters minimitappning i älvfåran? Senare har det kommit att röra sig om en tappning av två sekundmeter på vintern och sex sekundmeter på sommaren. Fiskeriintendenten har därtill klart uttalat att det fordras minst femton sekundmeter för att upprätthålla ett någorlunda normalt fiske. De ursprungliga förutsättningarna för utbyggnad gäller således inte längre.

Ändradefi Ortästav: Herr talman! Skatteutskottets betänkande 1986/87:44 handlar om regedragsregler för vissa ringens förslag om ändrade förlustavdragsregler bostadsföretag 8 É Re Bakgrunden till förslaget är att ett allmännyttigt bostadsföretag i Göteborgs kommun sålde en del fastigheter till Skanska, fastigheter som varit förlustbringande och som behövde rustas upp. Enligt gällande regler kunde det köpande företaget tillgodogöra sig de förlustavdrag som ansamlats hos säljaren. Allt detta skedde helt i överensstämmelse med huvudreglerna i lagen om förlustavdrag. En bra lag skall vara allmängiltig. När lagen försetts med ett växande antal undantag, mister den i överskådlighet och blir undan för undan allt svårare att tolka och följa. Så börjar bl.a. bli fallet med förlustavdragslagen. Undantag görs för fåmansföretag. Vi fick en gång en lex Kockum. Vid fusioner gäller speciella regler etc. Nu föreslår regeringen ytterligare ett undantag, låt oss kalla det lex Skanska. Detta är betänkligt. Ägare till fastigheter av likartat slag skall behandlas lika i skattehänseende. Vill man komma till rätta med det problem som aktualiseras i propositionen, nämligen att schablontaxerade fastigheter när de omvandlas till aktiebolag i vissa fall kan få en förmånlig sits genom tidigare schablontaxering, bör inga ändringar göras av förlustavdragsreglerna. Däremot bör bostadsföretag oberoende av ägarna beskattas lika. Det är där skattereglerna bör ändras. Till detta kommer att den spärregel som föreslås i propositionen kommer att få mycket liten betydelse i praktiken. Där den emellertid kan komma att utlösas, så att man inte får göra förlustavdrag, kan den dock komma att hindra angelägna rationaliseringar och rekonstruktioner. Det finns således två skäl för avslag på regeringens proposition: För det första skall man i det längsta undvika att bryta mot grundläggande beskattningsprinciper. För det andra underlättar möjligheter till förlustavdrag rekonstruktioner på ett sannolikt billigare sätt än om stat eller kommun direkt måste gå in i rekonstruktionsarbetet. Förbättringar av skattelagstiftningen kan däremot, som jag redan sagt, ske genom att beskattningen av bostadsföretag utformas likformigt, neutralt — så som lagar skall vara utformade. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! I den proposition, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 44, föreslås att avdrag för förluster, som uppkommit i ett schablonbeskattat allmännyttigt bostadsföretag, inte skall få göras om sådan händelse inträffat, som innebär att företaget förlorat sin allmännyttiga karaktär, t.ex. genom försäljning. Till betänkandet har fogats en reservation, i vilken moderaterna yrkar avslag på propositionen och bifall till en moderat motion, där man yrkar att beskattningsreglerna bör utformas så att man uppnår en ökad neutralitet I ett särskilt yttrande har folkpartiet anslutit sig till motionens yrkande om Prot. 1986/87:130 neutralitet i beskattningen, men yrkar i övrigt bifall till propositionen. 25 maj 1987 Syftet med de allmännyttiga bostadsföretagens verksamhet är att tillgodo se behovet av bostäder. Verksamheten skall bedrivas utan vinstintressen och ER Brian stå under kommunal och statlig tillsyn. FRRSTeSLErTÖR ER bostadsföretag Det är endast under förutsättning att bolaget uppfyller dessa krav som schablonbeskattning kan komma i fråga. Schablonbeskattningen skall därför ses som ett led i en socialt inriktad bostadspolitik. Frågan om bostadsbeståndets beskattning har också varit föremål för bostadskommitténs arbete och kommer att behandlas i samband med ställningstaganden i anledning av kommitténs betänkande. Den nuvarande schablonmetoden innebär att de allmännyttiga företagen normalt redovisar skattemässiga underskott. Dessa underskott kan dock inte utnyttjas så länge företaget är schablonbeskattat.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
Herr talman! Det är helt klart att vi i detta sammanhang ser på problemen på olika sätt. Gunnar Nilsson talar om socialt inriktad bostadspolitik. Jag vill då bara påminna om hur denna politik ser ut i dagens Stockholm, och jag vill påminna honom om hur den såg ut i Stockholm, Göteborg och Malmö på 1970-talet — ibland överskott och ibland underskott på bostäder. I skattelagstiftningen finns det en princip som innebär att man skall få göra förlustavdrag. Det är inte i detta avseende som skattelagstiftningen är felaktig, utan den är felaktig då det handlar om att man skall beskatta olika bostadsföretag på olika sätt. Då säger Gunnar Nilsson naturligtvis att man i det ena fallet inte har något vinstintresse, vilket man har i det andra. Då vill jag fråga: Vad är vinst? Jo, vinst är det som man får över när man betalat alla kostnader. Ibland blir det vinst, och ibland blir det förlust. Det gäller faktiskt för företagen att ha ett sådant eget kapital att de är stabila och kan stå emot förluster. De problem på bostadsmarknaden som vi hade t.ex. på 1970-talet med mycket stora hyresförluster, då staten fick gå in med jättelika hyresförlustlån osv., berodde just på att man inte hade en stabil finansiering. Därför tror jag att bostadsutskottet och regeringen måste komma fram till att man skall ha likartad finansiering på bostadsområdet och likartad beskattning. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att få det, så att vi inte behöver föra en sådan debatt.
Herr talman! Margit Gennser och jag har uppenbarligen olika uppfattningar om allmännyttans förtjänster. Men allmännyttan har spelat och spelar en 139 mycket viktig roll när det gäller det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Att utan vinstintresse svara för att socialt och standardmässigt goda bostäder kan erbjudas invånarna oavsett social ställning eller betalningsförmåga är en angelägen samhällsuppgift. Jag anser därför att det är motiverat att på olika sätt, även skattemässigt, underlätta för allmännyttan att fylla denna sin uppgift. Jag kan inte heller se att de schablonbeskattningsregler som gäller i dag har varit till förfång för andra bostadsintressenter.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att det där med vinstintresse bara är ett sätt att ge information till dem som investerar i bostäder eller i företag osv. Det förhåller sig inte på ett sådant sätt att företag utan vinstintresse blir bättre än företag med vinstintresse. Uppriktigt sagt brukar det vara tvärtom. Jag vill inte förlänga den här debatten, utan vi får väl föra en diskussion utanför kammaren.
Herr talman! Som jag tidigare har sagt har denna fråga om likformighet i skattehänseende varit föremål för bostadskommitténs arbete, och man kommer att beakta detta ställningstagande också. Jag kan bara instämma i vad utskottet har sagt, nämligen att en ändring i denna riktning inte får innebära att man godtar transaktioner som har till huvudsakligt syfte att vinna fördelar i skattehänseende.

Herr talman! Regeringen föreslår i proposition 1986/87:132 vissa justeringar av reglerna för lagervärdering. Jag tänker till debatt ta upp den del av förslaget som avser förändring av värdering av djur i förvärvskällan jordbruksfastighet och i förvärvskällan rörelse till den del den avser renskötsel. Vid värdering av lager av djur i nämnda förvärvskällor gäller inte lägsta värdets princip. Djuren värderas enligt gällande bestämmelser till produktionsvärdet, vilket årligen fastställs av riksskatteverket för varje slag av djur. Det har visat sig att denna värderingsmetod får till följd att djuren i vissa fall värderas till högre belopp än vad saluvärdet utgör. Det innebär exempelvis att höns alltid enligt riksskatteverkets anvisningar torde värderas till avsevärt — Prot. 1986/87:130 högre belopp än vad saluvärdet uppgår till. 25 maj 1987 LRF och riksskatteverket har i skrivelser till regeringen påtalat konse kvenserna av gällande bestämmelser. PSOE Nu föreslår regeringen att lager av djur får tas upp till saluvärdet, under a för lagervärering förutsättning att detta understiger 50 90 av djurens sammanlagda produktionsvärde enligt riksskatteverkets anvisningar. Utskottsmajoriteten följer förslaget i dess helhet. Det är en mycket marginell förändring som föreslås. Departementschefen uttrycker det på följande sätt: ”En mindre komplettering av värderingsreglerna bör emellertid kunna göras utan att invänta resultatet av det pågående utredningsarbetet. Jag syftar på de i och för sig sällsynta fall då djuren — även sedan möjligheten till nedskrivning med 50 96 har utnyttjats — skall tas upp till ett belopp som överstiger allmänna saluvärdet.” För oss moderater är det självklart att grunderna för lagervärdering skall vara likformiga. Lägsta värdets princip måste enligt vår uppfattning även gälla vid värdering av djur på jordbruksfastighet och i renskötselrörelse. Det finns ingen som helst anledning att avvakta till dess att företagsbeskattningskommittén avslutat sitt arbete. Vi föreslår ju ingen ny princip. Samma princip gäller redan i dessa förvärvskällor vid värdering av annan typ av lager. Socialdemokraterna talar ofta om förenklingar inom skatteområdet. När talet skall övergå från ord till handling lever socialdemokraterna inte upp till sina mål. Det här förslaget är ett typiskt exempel på detta förhållande. Det moderata förslaget är däremot entydigt och enkelt. Vårt förslag innebär också en garanti för en enhetlig behandling av bestämmelserna över hela landet. Varför tar ni inte steget fullt ut och inför lägsta värdets princip? Varför föreslår ni inte ett förenklande system? Vad finns det för bärande skäl att hänvisa till företagsbeskattningskommitténs utredning? Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Bakgrunden till att regeringens proposition 1986/87:132 behandlar en komplettering av reglerna för lagervärdering av djur på jordbruksfastighet är att såväl lantbrukarnas riksförbund, LRF, som rikskatteverket har tagit upp saken i framställningar till finansdepartementet. I LRF:s framställning påminner man om att när nuvarande regler tillkom 1979 var avsikten att lager av djur skulle värderas på samma sätt som lager i allmänhet, alltså enligt lägsta värdets princip, dvs. värderingen borde bygga på det lägsta av anskaffningseller återanskaffningsvärdet. Emellertid visade det sig svårt att beräkna de direkta och indirekta uppfödningskostnaderna för djur som skulle motsvara anskaffningsvärdet. Föredragande statsrådet föreslog därför att värdet i stället skulle baseras enbart på den genomsnittliga produktionskostnaden för olika slags djur. Den 141 nuvarande lagstiftningen bygger på förutsättningen att produktionskostnaderna är lägre än saluvärdet på djuren, dvs. återanskaffningsvärdet. LRF har i sin framställning pekat på att denna förutsättning inte längre gäller. LRF anser det därför angeläget att regeringen kommer med ett förslag som justerar lagervärderingen av djur, så att lägsta värdets princip verkligen kan tillämpas. Också riksskatteverket har gjort en liknande framställning. Riksskatteverket har påpekat att man, när man skall utfärda föreskrifter, på grund av lagstiftningens utformning är förhindrad att ta hänsyn till vilket värde som är lägst, saluvärdet eller den genomsnittliga produktionskostnaden. Riksskatteverket har därför i sina föreskrifter för 1986 uppgivit att lager av djur på jordbruksfastighet inte får tas upp till lägre belopp än 50 96 av den genomsnittliga produktionskostnaden, trots att saluvärdet i flera fall är lägre. Riksskatteverket skriver därför i sin framställning till regeringen: ”Reglerna om värdering av varulager i allmänhet såväl vid taxering av inkomst av rörelse som vid taxering av inkomst av jordbruksfastighet bygger på lägsta värdets princip. Värdering av lagret av djur på jordbruksfastighet kommer, såvitt man nu kan bedöma, i många fall att avvika från lägsta värdets princip”. Mot bakgrund av att såväl riksskatteverket som LRF påvisat att lager av djur inte kan värderas enligt lägsta värdets princip är det beklagligt att regeringen, när den nu föreslår förändringar, inte gör det i enlighet med de vedertagna principer som används för lagervärdering. Vi i folkpartiet anser inte att det i dag finns skäl för att värdering av djur på fastighet skall ha andra eller speciella regler. Lägsta värdets princip och därvid medgivna nedskrivning med 50 96 anser vi riktig också för lager av djur. Jag vill därför yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som vi hört av föregående talare handlar skatteutskottets betänkande 46 om reglerna för lagervärdering. När det gäller supplementärregel 1 — den regel som gör det möjligt att grunda nedskrivningen på det genomsnittliga lagervärdet för de två närmast föregående beskattningsåren — har ändringen av den regeln inte föranlett några delade meningar i utskottet. Det finns därför inte heller någon anledning för mig att närmare beröra den frågan. När det däremot gäller frågan om reglerna för värdering av djur på jordbruksfastighet och i renskötsel har vi inte kunnat nå enighet i utskottet. Jag vill först framhålla att djur på jordbruksfastighet vid beskattningen behandlas på ett schablonartat sätt. Djuren räknas som lager, och det gäller även djur som företagsekonomiskt mer har karaktären av inventarietillgångar. Vidare bestäms värdena schablonmässigt. Man utgår från den genomsnittliga produktionskostnad som riksskatteverket fastställer. Att man valt den regeln får ses ur förenklingssynpunkt. På genomsnittsvärdena får nedskrivning ske med högst 50 96. Regeringens förslag tar sikte på den speciella situationen att djurens sammanlagda allmänna saluvärde understiger 50 20 av den genomsnittliga produktionskostnaden. Enligt förslaget skall djurens värde i sådana fall få tas upp till det lägre belopet. Någon nedskrivning skall dock inte få ske på detta belopp. Prot. 1986/87:130 Reservanterna vill att värderingen alltid skall grundas på det lägsta värdet 25 maj 1987 av den genomsnittliga produktionskostnaden och det allmänna saluvärdet och att nedskrivning med 50 96 skall få ske även när värderingen grundas på RER det allmänna saluvärdet. Reservanternas utgångspunkt är alltså att värdefå j rna för lagervärring ringen av djur så nära som möjligt skall knyta an till värderingen av lager i allmänhet. Som jag nämnt tidigare finns det starka schablonmässiga inslag i djurvärderingen. Någon hänsyn tas t.ex. inte till djurbesättningens kvalitet eller till andra individuella variationer. I det enskilda fallet behöver dessa genomsnittsvärden inte alls ligga i nivå med de verkliga kostnaderna för uppfödning förvärv. Om riksskatteverket skulle fastställa allmänna saluvärden, skulle även dessa värden få grundas på genomsnittspriser. Motsvarande frågor aktualiseras inte vid värderingen av vanliga lagertillgångar. Herr talman! Avsikten med regeringens förslag — som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom — har inte varit att mer allmänt ompröva de nuvarande värderingsreglerna. Bakgrunden till detta är att det för närvarande görs en allmän översyn av företagsbeskattningen. En central fråga i det sammanhanget är den skattemässiga behandlingen av bl.a. lager. Det finns därför anledning att avvakta den pågående utredningens ställningstagande innan några större förändringar företas i förevarande fråga. Det kan också vara ett svar på den fråga som Karl-Gösta Svenson ställde till mig om varför vi inte nu vill gå längre beträffande förändringar av lagervärderingen. Jag vill med det sagda yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag beklagar att inte utskottsmajoriteten vill gå längre och införa en mycket enklare princip, som skulle innebära enhetlig behandling vid varje taxeringsnämnd. Med en sådan regel som regeringen nu vill införa genom det förestående riksdagsbeslutet uppstår risk för att värderingen i olika nämnder inte blir enhetlig. Vi kommer inte att få anvisningar från riksskatteverket som anger när saluvärdet skall gälla vid värderingen av varulagret, utan det blir fråga om en värdering som görs av de enskilda deklaranterna. Det medför att behandlingen varierar mellan olika taxeringsnämnder. Olle Westberg nämnde att reglerna är olika för rörelse resp. jordbruk. Men skillnaden är mycket blygsam. I de flesta fall där man bedriver verksamheten i rörelseform är också djur varulager. Exempelvis det största hönseriet vi har i Sverige drivs ju i rörelseform. Där värderas självfallet djuren som varulager. Det är bara i vissa fall det rör sig om inventarier. När det t.ex. är fråga om uppfödning av avelshästar och liknande kan själva avelsstoet och avelshingsten deklareras som inventarier, men djuren från dessa stamdjur räknas som varulager. På den här punkten lämnas både i propositionen och i utskottsbetänkandet en något felaktig uppgift — i varje fall mellan raderna. Där poängteras för mycket att inventariereglerna gäller i förvärvskällan rörelse. Den uppfatt 143 ningen delar inte jag. Jag beklagar ånyo att inte utskottsmajoriteten ville ta steget fullt ut och gå på en förenkling genom att använda principen om lägsta värde.
Herr talman! Som jag nämnde tidigare var tanken när man antog bestämmelserna 1979 att man skulle använda principen om lägsta värde. Beroende på svårigheterna att räkna ut de direkta och indirekta uppfödningskostnaderna bestämde man sig för att stanna för den genomsnittliga produktionskostnaden, men då under förutsättning att produktionskostnaden var lägre än saluvärdet. Man utgick ifrån att det inte var tänkbart att saluvärdet skulle bli lägre än den genomsnittliga produktionskostnaden. Därefter har tvåprissystemet när det gäller mjölk införts, vilket har medfört att vi fått en utslaktning av kor och ungnöt. Priserna på slaktdjur har av den anledningen sjunkit. Vi har alltså fått en mycket speciell situation. Jag tycker det är olyckligt att man i det läget, när man skall göra en förändring, inte gör denna så som det var tänkt 1979, nämligen att principen om lägsta värde skulle gälla, utan bara gör en mycket marginell förändring.

Herr talman! Jag vill säga till reservanterna att man nog får utgå ifrån att de låga saluvärden som har rått och för närvarande råder är tillfälliga och att vi kommer att återgå till normala förhållanden. Utskottsmajoriteten menar därför att det vore fel att nu gå hela den väg som reservanterna vill gå. Beträffande de hönserier som Karl-Gösta Svenson har åberopat i motionen och som även nämns i reservationen går det inte att generellt anta att saluvärdet på t.ex. värphöns alltid motsvarar slaktvärdet på bokslutsdagen. Värphönsens värde varierar nämligen mycket kraftigt, bl.a. beroende på hönsens ålder. Just före slakten är värdet nere i några kronor, men när det är som högst ligger det betydligt över riksskatteverkets värde, som är på 19 kr. Ett schablonmässigt bestämt värde utifrån slaktvärdet på hönsen skulle alltså ge en rättvisande värdering endast i de fall hönsen på bokslutsdagen befinner sig i slutfasen av äggproduktionen. Jag vill fråga reservanterna: Är det verkligen motiverat att man skall godta slaktvärdet vid beskattning, vilket föreslås i propositionen, och dessutom godta en ytterligare nedskrivning av värdet med 50 96, som föreslås i reservationen? Produktionsvärdet för höns är ju betydligt högre, och det värdet skulle man ju tillgodogöra sig vid en försäljning av verksamheten t.ex. Jag tror att utskottsmajoritetens ställningstagande är det riktiga, att vi måste avvakta den utredning som undersöker dessa — det vill jag erkänna — många gånger svåra problem hur man på ett absolut rätt sätt skall värdera djur i jordbruk.
Herr talman! Det är intressant att Olle Westberg tar upp just detta med 25 maj 1987 höns, för det var det jag tänkte på. Enligt saluvärdet skulle hönsen vara värda ca 3 kr. stycket, och som Olle Westberg sade skulle de enligt riksskatteverkets bedömning vara värda 19 kr. per styck. LRF har uttalat följande om detta: Om en större äggproducent med flera tusen höns skulle tvingas ta upp djurlagret till riksskatteverkets produktionskostnad för höns med 15 kr., skulle resultatet bli helt orimligt. — Det är precis vad det blir. Det blir helt orimligt, om man är jordbrukare. I det exempel som vi talar om råkar man kunna driva verksamheten som rörelse. Då fungerar det, eftersom man då kan använda sig av lägsta värdesprincipen, men om man är jordbrukare går inte det.
Herr talman! Jag kan instämma i vad Britta Bjelle sade i sin senaste replik. Jag tycker att det är ett felaktigt argument som Olle Westberg använder, när han säger att vi har haft en prisnedgång beroende på tvåprissystemet, t.ex. när det gäller mjölk, och att vi snart kommer in i en normal situation igen, så att priserna stiger. Det är inte relevant i detta avseende. Jag liksom Britta Bjelle har ju gång på gång uttryckt synpunkten att vi skall ha en likformig värdering, oavsett om det är fråga om förvärvskällan rörelse eller förvärvskällan jordbruksfastighet. Lägsta värde-principen borde gälla.

Herr talman! Regeringen har i proposition 1986/87:89 lämnat förslag om ett reformerat tingsrättsförfarande vid domstolarna. Ändringarna grundar sig huvudsakligen på rättegångsutredningens förslag. Huvudsyftet med förslagen är att det skall bli möjligt att i högre grad än nu anpassa rättegångarna till vad det enskilda målet kräver. Verksamheten vid framför allt de allmänna domstolarna skall härigenom kunna drivas snabbare och billigare. Bl.a. skall tingsrätterna få möjlighet att förelägga svaranden i ett dispositivt tvistemål att inkomma med motiverat skriftligt svaromål vid påföljd av tredskodom. Rätten ges vidgade möjligheter att bortse från omständigheter och bevis som parter i tvistemål i otillbörligt syfte dröjer 145 ända till huvudförhandlingen med att åberopa. Det föreslås vidare att rätten skall få större möjligheter att förbjuda sent väckta genkäromål. När det gäller brottmålsprocessen föreslås att åklagaren, innan han ger in förundersökningsprotokollet till rätten, bör rensa bort sådant som rör gärningar som inte föranleder åtal. Utskottet tillstyrker enhälligt regeringens förslag till ett reformerat tingsrättsförfarande och konstaterar att rättegångsbalken, sedan den trädde i kraft 1948, generellt sett knappast har ändrats. De krav som propositionen för fram ställer sig alltså utskottet enigt bakom. Däremot tar majoriteten i utskottet avstånd från tanken på s.k. jourdomstolar. De borgerliga partierna uttalar sig emellertid i en gemensam reservation för ett system med jourdomstolar. Ett sådant system praktiseras med framgång i en del andra länder, bl.a. i Storbritannien och i vissa stater i USA. I propositionen redovisar justitieministern sitt ställningstagande till frågan om att inrätta jourdomstolar och hänvisar främst till rättegångsutredningens negativa inställning till sådana. Enligt utredningen skulle en jourdomstolsreform förutsätta förenklingar i fråga om reglerna för förundersökning och åtals väckande samt ökade resurser på polisoch åklagarsidan. Utredningen menar också att det skulle vara ett mycket begränsat antal mål som skulle komma i fråga för avgörande vid en sådan domstol. Man menar då att rättens tid inte skulle utnyttjas rationellt ens om man begränsade reformen till storstadsdistrikten i samband med helger. Utredningen kom fram till att det inte är processekonomiskt försvarbart att inrätta jourdomstolar för att avgöra brottmål. Justitieministern delar den uppfattningen, men man kan i justitieministerns uttalande förmärka en viss tveksamhet, genom att han låter framskymta att vissa kriminalpolitiska fördelar ändå skulle kunna vinnas med ett snabbare domstolsförfarande. För ett par dagar sedan fick jag också bekräftelse från en tingsrätt att man där skulle hälsa jourdomstolsförfarandet med tillfredsställelse. I ett misshandelsmål av enklare beskaffenhet som denna tingsrätt behandlade greps några ungdomar i början av februari i år för ringa misshandel. Tingsrättsförhandlingarna kom upp nu i mitten på maj. De misshandelsåtalade pojkarna erkände vid gripandet, men nu efter flera månader tar de tillbaka detta, och vittnen som under polisförhören gav korrekta uppgifter om vad som förevarit har nu fått fördunklade minnesbilder. Det från början enkla målet drog två hela rättegångsdagar. Hade det funnits en jourdomstol, hade det klarats av mycket snabbare, och efter vad jag kan förstå hade stora besparingar kunnat göras. Det finns en hel rad av sådana enklare mål som skulle kunna klaras av på samma sätt. Justitieministern nämner strafföreläggandet som en lämplig ersättare för jourdomstolar, men i vissa fall, bl.a. sådana mål som det jag här redovisade, är den möjligheten stängd. Förespråkare för jourdomstolar framhåller att dessa skulle vara särskilt lämpliga för unga lagöverträdare, där en snabb sanktion från samhället sida är särskilt värdefull. Justitieministern aviserar också en översyn av möjligheterna att påskynda det rättsliga förfarandet mot just unga lagöverträdare. Utskottets borgerliga ledamöter betonar också i sin gemensamma reservation betydelsen av att den unge på ett tydligt sätt och inte enbart med ett skriftligt strafföreläggande blir varse att samhället reagerar för lagöverträ — Prot. 1986/87:130 delser. 25 maj 1987 Det finns ett antal borgerliga motioner med krav om jourdomstolar. Dessa har också behandlats av utskottet, och majoriteten har avstyrkt. Reservanterna biträder emellertid motionerna och föreslår att man i ett inledningsskede kunde bedriva en försöksverksamhet med jourdomstolar, som dock skulle tidsbegränsas och koncentreras till de områden där behoven och de redan tidigare befintliga resurserna är otillräckliga. Så hart.ex. Allan Ekström i sin motion föreslagit att en jourdomstol skulle införas på försök i Stockholmsområdet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! I lagtexter och anvisningar när det gäller unga lagöverträdare möter vi ofta uttryck som ”utan dröjsmål”, ”skyndsamt” och ”med största skyndsamhet”. Det är uttryck som riktar sig till poliser, till åklagare och till sociala myndigheter. De ålägger dessa att agera snabbt när det gäller unga lagöverträdare. Tyvärr går det sällan så snabbt som vi lagstiftare önskar. Ibland går det t.o.m. ytterst långsamt. I riksdagen råder överensstämmelse i fråga om att handläggning, utredningar och dömande av unga lagöverträdare skall ske utan dröjsmål samt att avståndet mellan gripande och inställelse inför domstolar måste förkortas. Vi är överens om det orimliga i att unga människor skall kunna fortsätta att begå nya brott under den tid de väntar på att bli kallade till domstolen. Men att kunna gå från ord till handling är tyvärr inte alla partier förunnat. Förslaget i reservationen om jourdomstolar kan vara ett sätt att bryta fortsatt brottslig verksamhet. Ytterligare utslagning av den unga människan kanske kan förhindras, även om förslaget i reservationen inte är särskilt långtgående. Det handlar om en försöksverksamhet; att man försöker ta ett nytt grepp i stället för att fortsätta med den gamla låt-gå-politiken, som ju inte är särskilt framgångsrik. Utskottsmajoriteten motsätter sig förstås en försöksverksamhet, och så gör också justitieministern. De motiverar sitt avståndstagande med att det är processekonomiskt oförsvarligt. Det är ett inte särskilt elegant sätt att komma undan. De nya djärva målen när det gäller kriminalpolitiken tycks vara helt begravna för socialdemokratin. Men självfallet kommer jourdomstolar att kosta en del. I ett längre perspektiv kan det emellertid vara väl använda pengar — kanske t.o.m. besparingar kan göras. Enligt folkpartiets uppfattning innebär jourdomstolar för unga lagöverträdare mänskliga och kriminalpolitiska besparingar, som i längden kommer att väga upp de omedelbara kostnaderna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen, samtidigt som jag uttrycker min glädje över att få tala inför en så välbesatt kammare.

Herr talman! Det var den icke-socialistiska regeringen som år 1977 tillsatte rättegångsutredningen. De förslag till förändringar av processen i tingsrätt 147 som vi nu behandlar kommer från denna utredning. Främst två skäl till ändringarna kan framhållas, dels att reglerna bör anpassas till nutida förhållanden och värderingar, dels att arbetet skall ske snabbare och verksamheten bli billigare. Självfallet måste det ske utan att rättssäkerheten sätts i fara. Domstolsverket har ständigt strävat efter att göra arbetet vid domstolarna så effektivt som möjligt. Under de tio år som domstolsverket har funnits har detta arbete varit framgångsrikt. Möjligheterna till ytterligare effektivisering är mycket små med nuvarande processregler. För att arbetet skall kunna fortsätta krävs ändrade regler. Det är min förhoppning att de förslag som ett enigt utskott har ställt sig bakom skall leda till en mera rationell hantering av målen i tingsrätt. I en motion föreslog jag 1980 att det i vissa fall skulle vara möjligt att låta ett vittne lämna sin berättelse utan att den tilltalades kamrater får höra vittnesmålet. Anledningen var risken för att dessa kamrater kan hämnas på vittnet och att detta kan leda till att vittnet inte vågar tala fritt. Jag tänker t.ex. på narkotikabrott. Utskottet ansåg att frågan borde undersökas närmare och gav regeringen detta till känna. Rättegångsutredningen har sålunda övervägt frågan, och i detta betänkande föreslås att det skall införas en möjlighet att ålägga åhörare att lämna rättssalen under vittnesförhör. Efter sju år kan vi nu fatta beslut, och jag tycker givetvis att det är bra att vi har kommit fram till detta. Den fråga som vi i detta betänkande inte är ense om gäller jourdomstolar. I centerpartiet anser vi det så viktigt med snabba reaktioner på brottsliga gärningar, särskilt när det gäller unga lagöverträdare, att vi vill pröva jourdomstolar vid enklare brott. I dag är det inte ovanligt att polisförhör och därefter rättegång sker lång tid efter gärning och upptäckt. En sådan väntan kan ge intryck av att samhället inte ser så allvarligt på brottslig verksamhet. Vi anser att reaktionerna och ingripandena måste komma i omedelbar anslutning till gärningen. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Som alla talare har framhållit är det ett enigt utskott som står bakom förslaget till ett reformerat tingsrättsförfarande. De föreslagna nya reglerna skall möjliggöra att processförfarandet blir snabbare och mindre kostsamt. Men de skall också leda till att domstolsarbetet kan komma att framstå som mer aktivt och effektivt än för närvarande. Därmed blir det mer anpassat efter moderna krav. Skälet till att utskottet har tagit avstånd från tanken på att jourdomstolar skulle inrättas i den svenska rättsordningen vill jag i korthet ange. Rättegångsutredningen fick genom tilläggsdirektiv uppdraget att förutsättningslöst pröva frågan om inrättandet av jourdomstolar. Utredningens tolkning av begreppet jourdomstol var att det avsåg en domstol som dömer över ett brott i omedelbart samband med brottet eller åtminstone i nära anslutning till det. Utredningen fann att en ordning med jourdomstolar skulle kräva allvarliga avsteg från grundläggande principer i den nuvarande brottsmålsrättsskip — Prot. 1986/87:130 ningen. En jourdomstolsreform skulle förutsätta förenklingar i fråga om 25 maj 1987 reglerna för förundersökning och åtals väckande. En reform skulle enligt utredningen medföra behov av ökade resurser på polisoch åklagarsidan. Det skulle röra sig om ett mycket begränsat antal mål som skulle kunna avgöras av jourdomstolar. Rättens tid skulle antagligen inte kunna utnyttjas rationellt ens om man begränsade en reform till att gälla storstadsdistrikten i samband med helger; en tanke som reservanterna har varit inne på i dag. Någon nämnde att domare vid någon tingsrätt hade uttalat sitt intresse för jourdomstolar.

En jourdomstolsrättegång skulle bli annorlunda än en vanlig brottmålsrättegång. Åtalet skulle i många fall behöva utformas slutgiltigt först under huvudförhandlingens gång. Med hänsyn till rättssäkerhetskraven skulle det därför antagligen bli nödvändigt att begränsa jourdomstolarnas målunderlag till lättutredda — framför allt erkända — brott. För dessa målkategorier — lättutredda och erkända mål — finns det redan enkla och snabba förfaranden för beivrandet, t.ex. strafföreläggande. Sven Munke nämnde att kriminalpolitiska fördelar skulle kunna vinnas med ett snabbare domstolsförfarande, och det är riktigt. Justitieministern redovisar sin avsikt att närmare undersöka om det inte skulle gå att finna metoder för att åstadkomma en snabbare reaktion från samhällets sida, bl.a. om hur lagföringen av unga lagöverträdare skall påskyndas och effektiviseras. Han kommer inom kort att tillsätta en arbetsgrupp för att överväga och lämna förslag till förbättringar i dessa hänseenden. Det kan finnas andra mer rättssäkra och effektivare lösningar än jourdomstolar. När det gäller behovet av ett snabbare förfarande är vi ense, men när det gäller lösningarna vill vi undersöka om det inte finns andra och bättre metoder. Reservanterna säger att ungdomsbrottsligheten med jourdomstolar kan beräknas minska väsentligt och att därmed rättstryggheten för allmänheten stärks. Detta är milt sagt en överdrift. I varje fall vet vi mycket litet om detta. Det finns knappast belägg från utlandet för att så skulle vara fallet, och när det gäller systemet i Frankrike har jag själv kunnat konstatera att det mött en mycket stark kritik, framför allt från rättssäkerhetssynpunkt. Det är en bättre utväg att — som utskottet förordar — den aviserade arbetsgruppen tillsätts snarast för att få fram ett lagförslag som kan gälla snabbare handläggning generellt i enklare mål. Låt mig sammanfatta: Utskottet anser att en snabb lagföring är av särskilt stor betydelse när det gäller ungdomar, men av bl.a. processekonomiska skäl skulle det inte kunna försvaras att införa ett jourdomstolssystem för de begränsade målkategorier som det skulle kunna avse.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

Herr talman! Vi vet ingenting, säger Hans Göran Franck. Nu har oppositionen i utskottet föreslagit en försöksverksamhet — av den kan vi vinna erfarenhet så att vi sedan vet någonting. Jag vill också anmärka på att Hans Göran Franck säger att strafföreläggandet, som i och för sig är bra men som inte passar all mål och som inte är tillämpligt på alla mål, är bättre. Men samtidigt förklarar han att det skall tillsättas en utredning för att vi skall få ett snabbare domstolsförfarande, speciellt för unga brottslingar. Vi som har reserverat oss har framhållit att en ung människa kanske inte tar så hårt på att han får ett papper och skall betala en viss summa pengar för sina överträdelser, om det därutöver inte sker någonting. Vi menar att ett domstolsförfarande, t.ex. i en jourdomstol, kanske kan få den unge på andra tankar. Sanktioner omedelbart från samhällets sida kan kanske förhindra att han fortsätter med sina brottsliga handlingar.
Herr talman! Det är väl helt klart att det inte är bra så som det är i dag. Det är inte bra för de ungdomar som fortsätter på sin brottsliga bana och långt senare ställs inför ett domstolsförfarande. Det är inte heller bra för dem som kanske har ändrat sig och blivit skötsamma under tiden som handläggningen har pågått. Det går med andra ord för lång tid från det att en gärning begås till dess att det blir ett rättsligt förfarande. Det är inte enbart en rättsinstans som är skyldig till det, utan det är alla de rättsinstanser som är inblandade sammantaget. Rättegångsutredningens slutsats var att ett jourdomstolssystem inte var processekonomiskt försvarbart. Däremot, menade man, kan det givetvis vara befogat från kriminalpolitisk synpunkt, och det är det vi här hävdar. Att i stället hänvisa till strafföreläggandet tycker jag inte är något bra argument. Det är ju inte de brotten som vi här diskuterar, utan här är det fråga om sådana brott som skall gå till domstol.
Herr talman! Vad som har sagts i dessa nya inlägg är detsamma som det jag har bemött tidigare. Vi är ense om att det finns ett behov, framför allt i ungdomsmål, av en snabbare handläggning. Men våra invändningar mot jourdomstolssystemet är inte bara ekonomiska. Ett sådant system är inte bra från rättssäkerhetssynpunkt. Det finns exempel på att det inte har varit tillfredsställande. Det är märkligt att inte reservanterna har förståelse för den synpunkten, som också framkom i rättegångsutredningen. Rättegångsutredningen bestod av mycket erfarna personer. Ordförande var Ingvar Gullnäs och bland ledamöterna fanns länsåklagare Sten Styring, advokat Lars Laurin, chefsrådman Ella Ericsson Köhler och nämndeman John Thörngren. Dessutom fanns sakkunniga från domstolsverket, hovrätten och kammarrätten samt ett justitieråd. Vidare hade man vetenskaplig expertis. Alla var ense om detta, så det har inte någon politisk framtoning. Utredningen hade en juridiskt mycket sakkunnig sammansättning. Vi vill finna bästa möjliga lösning på denna fråga, en lösning som Prot. 1986/87:130 tillfredsställer krav på såväl snabbhet och processekonomi som rättssä 25 maj 1987 kerhet. Jag tycker att de borgerliga reservanterna borde vara till freds med att denna fråga nu snabbt utreds så att man kan få fram alternativ till deras eget förslag. Detta kan inte vara någon nackdel, i all synnerhet som de inte föreslår mer än en försöksverksamhet.
Herr talman! Det är märkligt att höra Hans Göran Franck tala om rättssäkerhetskravet och liknande. Han har, liksom justitieministern, av besparingsskäl föreslagit och genomdrivit åtalseftergifter och sådant, då det inte varit tal om rättssäkerhet. Därför finner jag hans tal nu mycket ihåligt. Jag förstår att Hans Göran Franck i egenskap av socialdemokratisk ledamot måste försvara detta, men det räcker inte att räkna upp en mängd namn på framstående personer som deltagit i en utredning. Jag är helt överens med Hans Göran Franck att den juridiska intelligentian hållit på med detta, men vad vi har begärt är att man skall pröva jourdomstolar. Om provet inte faller väl ut får vi böja oss för erfarenheterna. Vårt krav kan inte vara så märkligt eftersom även folk från tingsrätter och liknande har ställt samma krav, och en motionär som är hovrättsråd har också ställt samma krav. Jag förmodar att denne har rätt stor erfarenhet av domstolsförfarandet, kanske lika mycket som Hans Göran Franck. Därför tycker jag man skulle pröva förslaget. Faller det inte väl ut, har vi vunnit denna erfarenhet. Nu, som Hans Göran Franck sade i sitt huvudanförande, vet vi ingenting.
Herr talman! Det var många kunniga ledamöter i rättegångsutredningen, det kan jag hålla med om. Deras slutsats var att de inte ansåg detta processekonomiskt försvarbart. Däremot kunde det givetvis vara befogat av kriminalpolitiska skäl. Det är detta vi har hävdat från reservanternas sida.
Herr talman! Jag har också vitsordat i mitt inlägg, att det finns kriminalpolitiska fördelar med ett snabbare domstolsförfarande. Men det innebär inte att det därmed skall vara ett jourdomstolssystem. Det jag framför allt för egen del mest har emot i ett jourdomstolssystem är de erfarenheter som finns av att det inte är tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Att sedan Sven Munke, när vi skall tala om rättssäkerhet, börjar prata om en helt annan sak, belyser svagheten i den position som han har intagit. Att säga att åtalseftergift, ett rättsinstitut som vi har haft under lång tid, skulle vara en kränkning av rättssäkerheten, är verkligen att ta i på ett felaktigt sätt. Såvitt jag kan förstå kommer den fråga det nu gäller att få en bättre lösning. Även om de borgerliga skulle få bestämma, tycker jag att de borde vara angelägna om att få fram alternativa förslag till sitt eget. Inte minst när de har en så stark opinion emot sig i form av utredningen och remissinstanserna, vore det verkligen att slå in på en tvivelaktig väg, även ur borgerlig 151 synpunkt, att försöka sig på att genomföra reservanternas förslag.

Herr talman! Ungdomsvåld har under en tid varit ett kärt debattämne. Allt från kändisgrupper mot våld till strängare straff har förts fram. I dag är lösningen specialdomstolar för ungdomar. Det har varit märkbart tyst om de verkliga orsakerna till det ökade våldet, om det faktum att samhällets våld mot de unga hela tiden har ökat. Stora förändringar i samhället har ägt rum under de senaste decennierna och därmed har också uppväxtvillkoren starkt förändrats. På 1950 och 1960-talen flödade optimismen. Industrin ropade efter arbetskraft. Utbildningen byggdes ut, och fler kunde studera, även på högskolor och universitet. Levnadsstandarden höjdes. Man trodde att teknikutvecklingen skulle lösa de flesta av mänsklighetens problem. Samtidigt var familjen en starkare enhet. Banden i den sociala omgivningen var relativt starka och bestående. Vad är det som har hänt sedan dess? Ungdomens optimism har förbytts i pessimism. Vi har fått miljökatastrofer, oljekriser, kärnvapenhot och Stjärnornas krig. Arbetslösheten ökar och reallönerna sjunker för ungdomen. Klassklyftorna i utbildningen består, och de reella ekonomiska möjligheterna att studera har försämrats. I och med televisionens utveckling har vår bild av världen vidgats, och världssvält, krig och nöd har kommit ända in i våra vardagsrum. Flyttlasspolitik och glesbygdsavfolkning har lett till att familjer och släkter splittrats. Vi har fått ”satsa på dig själv”-kampanjer, och vår svenska kultur haristor utsträckning bytts ut mot den massproducerade skräpkulturen, vars enda syfte är att sprida myter om verkligheten, samtidigt som det skall gå att tjäna pengar på den. Många människor har i dag ingen framtidstro — detta gäller framför allt ungdomar. Man känner främlingskap gentemot samhället. Man har ingen plats, ingen uppgift, inget mål. I stället för 1950 och 1960-talens stolta tal om ungdomen som Sveriges framtid, får nu ungdomen höra att den är till besvär, att den kostar för mycket, t.o.m. att den är en börda för samhället. Ungdomar har blivit ett problem. Samhällets våld mot ungdomar yttrar sig också i olika repressiva åtgärder och metoder som aldrig skulle ha accepteras om de riktat sig mot vuxna. Ett exempel på detta är den ”omvända bevisföring” som på en en del orter, t.ex. Örebro, har praktiserats för att få tag på unga haschmissbrukare. Socialtjänst, skola och polis samarbetar kring registrering av ungdomar som verkar misstänkta. Dessa tvingas sedan, för att bevisa sin oskuld, bl.a. lämna återkommande urinprov. Detta förfarande strider helt mot den demokratiska och rättsliga tradition vi har här i landet. Ingen skall behöva bli stämplad som brottsling utan att vara skyldig. Ett annat exempel på samhällets våld mot ungdomar är det sätt som husockupanterna behandlas på. Desperata bostadslösa ungdomar har tagit lagen i egna händer för att söka lösa sin akuta situation. De ockuperar hus som står tomma i väntan på rivning eller lyxsanering. De kräver sin rätt till en egen bostad. Vad blir samhällets svar när ungdomar protesterar för att de vägras sina självklara rättigheter? Polisinsatser, tårgas och batonger! Naturligtvis leder detta till ett tvivel på samhället, till en känsla av rättslöshet, utanförskap och — Prot. 1986/87:130 maktlöshet inför samhället. 25 maj 1987 Nu vill de borgerliga partierna gå ännu ett steg längre i detta särskiljande av ungdomar. Man vill i den svenska processordningen införa en ”ungdomsapartheid”, en specialbehandling av ungdomar just för att de är ungdomar. Redan i dag upplever många ungdomar som ställs inför en rättegång denna som ”uppgjord”, som om allt redan är klart och som om de inte har någon chans att försvara sig. Vid en jourdomstolsrättegång, där den unge inte haft rimlig tid att tänka igenom vad som hänt och lägga upp ett försvar, kommer rättslösheten och den unges känsla av maktlöshet att vara mycket större. Vi har inte något emot att handläggningstiderna förkortas. Men det kan knappast heller vara någon avgörande pedagogisk skillnad om rättegången hålls dagen efter eller efter tre fyra veckor.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

Herr talman! Jag vill bara konstatera att jag mycket litet förstod vad det senaste anförandet hade med det ärende vi behandlar att göra. Det var ju blott i de sista meningarna som Jan Jennehag nämnde ungdomarnas brottslighet. Han menade att det var ett slags diskriminering — jag tror han använde benämningen apartheid — mot ungdomar att införa en jourdomstol. Jag har mycket svårt att förstå det, och jag tror inte att någon annan här i kammaren heller förstod vad avsikten var. En omedelbar sanktion, speciellt när vederbörande har erkänt brottet, måste naturligtvis vara det bästa sättet. Det är dessutom billigare för samhället. Jag tror att ungdomarna har mycket stor förståelse för att samhället ger sanktioner omedelbart — i stället för att ungdomarna i oro skall gå och vänta halvårsvis på att lagföras. Jag vill ännu en gång understryka att jag inte förstod mycket av Jan Jennehags anförande, även om det var väl disponerat. Det hade inte så mycket med ämnet att göra.
Herr talman! Syftet, Sven Munke, var att visa att samhällets våld mot ungdomar har ökat. Det är inte bara så att ungdomsbrottsligheten har ökat. Denna har orsaker som vi också måste angripa, och vi kan inte tro att lösningen ligger i processtekniska åtgärder.
Herr talman! Jag tycker att det är nästan oförskämt att tala om våld från samhällets sida mot ungdomar. Det är här fråga om kriminalpolitik och inte om något våld mot ungdomar. Jag opponerar mig på det bestämdaste mot att man använder sådana uttryck här i Sveriges riksdag.